Herr talman! Konstitutionsutskottet har haft att pröva om det särskilda förfarande som anges i 2 kap. 12§ tredje stycket i regeringsformen är tillämpligt i fråga om 1§ i det av konstitutionsutskottet i betänkande 1980/81:28 framlagda förslaget till lag om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag. Som framgår av utskottets anmälan till riksdagen i betänkandet 1980/81:29 har utskottet funnit att den angivna bestämmelsen i regeringsformen är tillämplig i fråga om 1§ i det nämnda lagförslaget. I den sakfråga som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 1980/81:28 ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag yrkar bifall till den i skrivelse till talmannen den 3 juni 1981 framställda begäran att 1 § i det av konstitutionsutskottet i betänkande nr 28 framlagda lagförslaget jämlikt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skall vila i minst tolv månader.

Herr talman! Timmen är sen, sett ur kammarens arbetsordnings synpunkt. Låt mig därför koncentrera mig till ett par speciella frågor i det här stora komplexet, frågor som så att säga kan illustrera några brännpunkter i vad det handlar om. Jag börjar med att kommentera näringsutskottets betänkande 64 om industripolitiken. Jag vänder mig då först till de borgerliga. Det heter på ett ställe i regeringens proposition: ”I-ländernas industriexpansion sett i ett makroperspektiv har följt ett relativt lugnt mönster.” Harmoni och ett lugnt mönster — det är den borgerliga regeringens beskrivning av 75-100 års industriell utveckling i den kapitalistiska världen.

Tycker ni att utvecklingen 1933-1945 i Tyskland var ett exempel på en lugn utveckling? Där handlade det ju som bekant också om att från det tyska storkapitalets sida öka marknadsandelarna. Tycker ni att det är ett exempel på en lugn och harmonisk utveckling att man under hela 1920-talet, under större delen av 1930-talet och även nu har haft och har ett konstant underutnyttjande i stor stil av den produktiva kapacitet som ligger nedlagd i den industriella utrustningen? Tycker ni att detta är en fruktbar och meningsfull verklighetsbeskrivning som kan vara utgångspunkt för en realistisk problemdiskussion om industripolitik i dagens värld? Är det inte tvärtom så att vi måste lära av dessa kriser och sammanbrott samt av detta kroniska underutnyttjande för att kunna diskutera om den typ av utveckling som hittills har rått är den i allom bästa, som det predikas från borgerligt håll? Detta är en samvetsfråga som jag vill uppta till diskussion, naturligtvis inte bara i detta sammanhang när vi har bråttom, utan må den vila över sommaren så att vi kan återkomma till den i en mera fördjupad debatt. Den andra punkten som jag skulle vilja ta upp till diskussion med de borgerliga gäller frågan om lovsångerna till marknadshushållningen. Jag bortser från att ni inte alls definierar vad marknad är för någonting och hur den förändras när de privata monopolen blir fler, när stora producenter kan styra och påverka marknaden, när den inte längre är fri i den gamla konkurrenskapitalistiska meningen. Jag bortser från det för tillfället. Jag skall ge ett enda litet exempel som kan vara pedagogiskt värdefullt för en vidare diskussion. Mellan 1968 och 1978 — 1978 är det senaste året för vilket industristatistik i bearbetad form föreligger, alltså den senaste tillgängliga tioårsperioden som vi kan överblicka — har den svenska bilindustrins produktionsvolym ökat med ca 80 96. Under samma tid har den svenska rälsfordonsindustrin nödgats minska sin produktionsvolym med 23 90. Jag vill då fråga: Tycker ni i ljuset av de stora trafikoch miljöproblem, i ljuset av den framtid som vi kan skönja på det viktiga trafikoch transportområdet att marknadshushållningen har lett till en särskilt förnuftig ordning? Tror ni verkligen att det är bilindustrin som skall bli räddningen ur krisen, att det skall vara den stora lyckan och den stora framgången att ha två bilar per hushåll? Och tror ni att vi kan lyckliggöra även den övriga världen med svenska bilar? Tror ni på detta orealistiska mål? Ser ni inte att degenerationen och krympningen när det gäller rälsfordonsindustrin i själva verket är en fara för den nödvändiga omstruktureringen av det framtida transportväsendet som alla förnuftiga människor inser måste ske? Detta som en illustration till marknadshushållningens förträfflighet. Jag går så över till de frågeställningar som har att göra med arbetarrörelsens ställning och framtida politik i samhället i relation till den industriella utvecklingen. Det är helt naturligt en diskussionsfråga mellan oss i vpk och socialdemokratin, alltså mellan de två arbetarpartierna. Den socialdemokratiska synen på industripolitik är naturligtvis inte uttömd med vad som står i de föreliggande betänkandena. Det är jag väl medveten om. Det är kanske bara brottstycken. Man frågar sig ändå: Vad är det som går som en röd tråd — om nu tråden kan betecknas som röd, det kan man diskutera — genom den socialdemokratiska filosofin i dessa betänkanden? Jo, det är försoning med storfinansen. Det är samarbete med storfinansen. Det är accepterande av storfinansens existerande maktställning. Det är överläggningar och samtal med storfinansen om hur man skall ordna till det på industripolitikens område i framtiden. Det är nationella storprojekt tillsammans med storfinansen. Och då frågar jag: Är det det som skall vara arbetarrörelsens politik? Är det önskvärt, och är det realistiskt att tro, att man kan åstadkomma någonting den vägen? Socialdemokraternas talesman talar här om den industriella utvecklingen, som vi måste främja. Varför inte tala om vilken industriell utveckling det är som vi skall främja? Finns det bara en? Finns det bara den som storfinansen önskar? Finns det bara den som kapitalet eftersträvar? Är det inte dags för arbetarrörelsen att fråga: Vad för sorts industrialisering skall vi ha? Vad för sorts industrisamhälle skall vi ha, och på vems villkor? Vem skall ha makten över processen, och hur kommer den att se ut, beroende på vem som har makten att styra den? De frågorna ställer ni inte. Jag tycker att det på något sätt vittnar om ett ideologiskt tillstånd som icke är riktigt bra, för att uttrycka sig modest. Strukturfond vill ni ha. All right, det kan naturligtvis vara bra och praktiskt. Men man måste ju då också veta vilken struktur man vill ha på det industriella samhället för satsningarna av kapital. Det är dags för arbetarrörelsen att välja väg. Man måste äntligen se den sanningen i ögonen att det i dag inte finns någonting som talar för att storfinansens väg är den väg som arbetarrörelsen skall välja eller att samarbetet med storfinansen är den politiska metoden att lösa den industriella utvecklingens många problem. Man borde i stället fråga så här — jag tror att det är hög tid att man gör det på ett mycket skarpare och klarare sätt än tidigare: Finns det en annan form, en annan typ av industrialisering än den som hittills har dominerat? Är det kanske så att skogsindustrin inte kan räddas genom att man river ner ännu mera träd eller inför något slags tvångsavverkningsparagraf? Är det kanske så att vi har nått gränsen för uttaget av råvaror och att vi i stället bör satsa på den kvalitativa sidan och dämpa råvaruexploateringen? Man bör också ställa sådana frågor som dessa: Är det nödvändigt att det bara skall finnas den typen av gaffeltruckar i varutransporterna och i lastrummen som ställer till en förfärlig massa buller och som är ödesdigra och leder till olyckor? Går det inte att få fram andra konstruktioner, som med bevärad effektivitet leder till något helt annat? Är det nödvändigt att rädda sysselsättningen i Malmöregionen genom att fanatiskt klamra sig/fast vid att man måste ha en bilbro till Köpenhamn, så att vi kan föra in riktigt mycket privat biltrafik i de redan så svårt störda stadsmiljöerna? Är det räddningen ur krisen i de södra regionerna? Kan det tänkas att vi i stället för maskiner, som styckar sönder produktionsprocessen och som förvandlar arbetaren till ett bihang, kan få fram maskiner, som kombinerar produktionsmomenten på ett helt annat sätt och ger utrymme för en skapande insats, som tar i anspråk fler sidor av människans personlighet och kapacitet än vad de nuvarande industriella processerna gör? Datorindustrin skall vi stimulera. Ja visst, men vilken datorindustri och för vilket ändamål? Skall vi ha en datorindustri som är en kopia av den amerikanska och i själva verket bara någon sorts, maktpolitiskt sett, maskformigt bihang till IBM och de stora multinationella koncernerna? Eller skall vi ha en datorindustri som går in för att stimulera en ny typ av industriell utveckling här på det nationella planet och uppbyggs efter det? Det är väldigt vitalt, för en datorindustri kan se ut på många olika sätt. Man kan fullfölja den nuvarande utvecklingslinjen att försöka proppa in så mycket information och kapacitet som möjligt på så små ytor på datorerna som möjligt. Men man kan också välja en utveckling som innebär att man plockar in litet mindre och mer måttliga mängder men i stället gör informationen, till sin form och till sin mängd, så överskådlig att även den vanlige jobbaren därmed får ökad makt över produktionsprocessen. Detta måste vi diskutera. Försoning med storfinansen — erfarenheten visar vad det leder till när den skall vara grunden för en gemensam industripolitik mellan staten och det privata kapitalet. Försoningen är ingen verklig försoning. Man kan nämligen inte försona eld och vatten. De har för olika karaktär. Försoning leder bara till underkastelse under den som redan har den verkliga ekonomiska makten. Det är därför dags att välja. Det är dags för arbetarrörelsen att välja Gyllenhammar eller arbetarna. Det är dags att välja roll — ifall man vill vara utvecklingens lokomotiv eller dess släpvagn. Må dessa frågor ligga i arbetarrörelsen för en fördjupad debatt fram till valet 1982. Herr talman! Jag går så över till att kort beröra det betänkande som behandlar avtalet om svensk-norskt samarbete. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat avslag på detta avtal. Nordiskt samarbete är naturligtvis i princip någonting bra och positivt. Det kan visa sig ha många fördelar. Ett ökat nordiskt samarbete, större enhet i Norden på olika samhällsområden är befrämjande för avspänningen. Det håller de båda stora maktblocken på avstånd från det nordiska utrymmet. Det är också så att det kan förhjälpa Sverige som neutralt land till att något skydda sig från att alltför mycket domineras av t.ex. EG. Den nordiska marknaden är en viktig och köpstark marknad. Men när man lägger upp ett sådant här samarbete måste man alltid fråga: Samarbete för vem och på vems villkor? Och vi ställer oss den frågan: Är det så klokt, sett ur arbetarrörelsens synvinkel, att ta ett avtal som innebär att vi får import av färdiga fossila bränslen till Sverige samtidigt som de svenska raffinaderierna kan få svårigheter att utnyttja sin kapacitet? Är det så klokt att övre Norrland återigen skall förfalla i en roll att sälja billig vattenkraft till ett annat land? Vore det inte dags att ställa villkoret att det åtminstone skulle bli någon mer avancerad industriell utveckling i utbyte i stället för att denna del av landet bara återigen skulle vara furnerare av vattenkraft och råvaror som den alltid varit i sin mer eller mindre koloniala historia. Är det så klokt att detta avtal är formulerat precis som om det vore skräddarsytt för den penetration av norskt näringsliv och det upprättande av maktpositioner på oljeoch bensindistributionssidan som den stora Volvo Beijerinvestgruppen här i Sverige så gärna vill genomföra? Är det en tillfällighet att avtalet verkar utformat precis för att passa de intressena?

Är det i det läget riktigt att faktiskt, vilket man nu gör, stå emot det intresset och underlätta för en privat finansgrupp i Sverige att tillsammans med norska privatintressen skärpa oljeexploateringen? Till sist bara en kommentar till näringsutskottets betänkande nr 58, som behandlar exportfrämjande åtgärder. Vi yrkar där avslag på propositionen och begär att regeringen skall återkomma i frågan. Det har den grunden att det där förekommer en punkt där regeringen begär att riksdagen skall bevilja 30 miljoner, utan att ange den närmare omfattningen och inriktningen av åtgärderna, som regeringen förbehåller sig rätten att senare själv bestämma. Vi menar att detta icke står i överensstämmelse med regeringsformens avsikt att riksdagen skall ha ett ordentligt beslutsunderlag. Riksdagen skall veta vad pengarna skall gå till när den beslutar om en så rundlig summa som det här är fråga om. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga i dessa tre betänkanden behandlade vpk-motioner.

Herr talman! Riksdagen har redan tidigare behandlat en hel del ämnesområden i proposition 130. Vad som nu återstår är framför allt avsnitten om teknisk forskning och utveckling och industripolitikens allmänna inriktning.

Industriminister Åsling kommer själv senare i debatten att kommentera propositionen på dessa områden. Propositionen kan ses som ett led i ett fortlöpande arbete för att genomföra en aktiv industrioch näringspolitik. En småföretagarproposition kommer att framläggas i början av nästa år. Den bildar en fortsättning på de förslag i småföretagarfrågor som framlades i det kända paketet 1978. I flera andra propositioner kommer förslag att framläggas i frågor som rör näringsliv, näringspolitik och företagsamhet, i syfte att skapa goda förutsättningar för näringslivet och stimulera näringslivet självt till nya tag. För min egen del vill jag framhålla några områden, som jag anser särskilt viktiga. Många talar i dag om den ekonomiska krisen. Alla erkänner att vi har en rad obalansproblem, som redan är stora men som tenderar att förvärras framöver. Importen är större än exporten. Konsumtionen är större än produktionen. De offentliga utgifterna är dramatiskt mycket större än inkomsterna och förorsakar ett mycket stort budgetunderskott. Fler och fler erkänner också att en positiv utveckling av företag och näringsliv är den praktiskt taget enda möjligheten att lösa de ekonomiska, sysselsättningspolitiska och balansmässiga problemen. Vi måste få bättre fart på det svenska näringslivet och få till stånd en starkare vilja att satsa på produktiva investeringar. Vi måste arbeta för att åstadkomma ett industri politiskt klimat som främjar arbetsvilja och engagemang för arbete och insatser inom företag och näringsliv. Unga människor måste finna det intressant och stimulerande att ägna sig åt företagandets uppgifter och åt arbete inom industri och produktion. För att vi skall kunna åstadkomma detta näringsutvecklande klimat och ökande engagemang fordras en rad åtgärder. Bl. a. måste vi skapa ökad förståelse för näringslivets villkor och ett bättre anseende för dem som arbetar inom näringsliv och produktion. Utomordentligt viktigt är att vi ökar näringslivets lönsamhet. Vi måste återställa dess konkurrenskraft gentemot utlandet. En sak som är av utomordentligt stor betydelse för att öka lönsamheten och främja investeringarna är att den nu alltför höga låneräntan kan sänkas. De senaste månadernas förbättrade handelsbalans och den politiska stabilitet som har skapats genom att regeringskrisen nu är över borde vara förutsättningar som möjliggör en räntesänkning snarast. Man väntar med otålighet på att det tryckförband som i början av det här året lades på ränteområdet skall lättas till förmån för industrins investeringar. Kostnadsutvecklingen för näringslivet måste hejdas om vi skall kunna återfå tillräcklig lönsamhet och konkurrenskraft. Både löner, priser och skatter måste stabiliseras, så att kostnadsutvecklingen här hemma blir lägre än i utlandet. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi skall kunna återvinna förlorade marknadsandelar, öka vår produktion, öka sysselsättningen och förbättra ekonomin. En utveckling av småföretagen är av mycket stor betydelse. Småföretagen är ett omistligt inslag i vårt näringsliv. De bidrar till ekonomisk stabilitet och god sysselsättning i växlande konjunkturer. De bidrar till produktion och sysselsättning i olika delar av landet och medverkar till att naturoch produktionsresurser tas till vara. Småföretagen svarar för en betydande del av innovationerna och för utveckling av nya produkter. De berikar varuutbudet och svarar för en konkurrens som garanterar goda varor till lägsta möjliga priser. Småföretagen är av mycket stor betydelse för produktionen av insatsvaror till exportindustrin och motverkar importen av många konsumtionsoch industriprodukter. Åtgärder i den riktning som jag här har anvisat kräver en decentraliserad politik. Vi måste arbeta för att företag och näringsliv skall utvecklas i såväl stora som små orter i olika delar av landet. De senaste årens flyttningsrörelser har visat att människorna gärna vill bo även i mindre orter. Erfarenheten visar också att en effektiv och konkurrenskraftig produktion ofta med fördel kan bedrivas i både mindre och medelstora samhällen. Dessa erfarenheter ger stöd för den inriktning som inte minst centern genom åren har varit talesman för, att vi i stor utsträckning skall flytta kapital och produktionsresurser till människorna och inte tvärtom. Därmed tillvaratar vi bäst landets resurser, vi uppnår en effektiv produktion och skapar samtidigt förutsättningar för en god miljö, för harmoni och trivsel för människorna. Det är också nödvändigt att bygga vår industriella utveckling på de enskilda människornas vilja till initiativ, ansvar och handlingsförmåga. Vi tror inte på en socialistisk näringspolitik eller på statlig detaljstyrning och ett övermått av statlig planering och samordning. Vi menar att effektiviteten och konkurrenskraften utvecklas bäst i en marknadsekonomi under ansvar, under stor frihet inom av statsmakterna givna ramar. All erfarenhet visar att ett näringsliv i huvudsak byggt på enskilda företag med starkt personligt engagemang i en marknadsekonomi under socialt ansvar är den bästa formen för produktion. Den kan också ge de bästa konsumtionsvarorna till de lägsta priserna. Den ger bäst ekonomi och skatteunderlag och befrämjar trivseln i arbetet. Med det vill jag också bemöta vad Jörn Svensson sade om att marknadsekonomin inte fungerar. Den industripolitiska proposition som vi nu behandlar tar upp många av de frågor som jag här har berört som viktiga för näringslivets utveckling och en ekonomi i balans. Näringsutskottets majoritet har tillstyrkt propositionen i alla delar. I långa stycken har också socialdemokraterna godtagit propositionens förslag. Men på många punkter, alltför många enligt min mening, har de lagt fram reservationer. De slår med dessa reservationer in öppna dörrar. Vad som önskas är redan i gång i olika former. Jag vill kommentera några av reservationerna. Erik Hovhammar och Sven Andersson kommer att beröra andra. I den första reservationen tar man upp den allmänna politiken och försöker göra troligt att socialdemokraternas motion och politiska förslag skulle präglas av en helt annan realism och krav på utveckling än regeringens förslag. Hugo Bengtsson tog inledningsvis upp den här frågan och sade att den nuvarande regeringen inte driver någon industripolitik som gör skäl för namnet. Han talar om passivitet och brist på ansvar för industripolitiken. Jag skulle till Hugo Bengtsson vilja ställa frågan: Skall vi göra en jämförelse med den industripolitik som den socialdemokratiska regeringen drev? Om vi mäter effektiviteten i form av antal förslag, i omfattningen av de förslag som avgavs då och nu och i omfattningen av medel till industrins främjande, skall vi nog finna att den nuvarande regeringen och dess föregångare efter 1976 har bedrivit en långt effektivare och resultatrikare industripolitik än den regering vi hade före 1976. Det är bara det att man har fått arbeta i ett helt annat klimat än tidigare. I många stycken sammanfaller skrivningarna i den här reservationen med majoritetens målsättningar. Kan det möjligen vara så att socialdemokraterna är inne i en omprövning, att de räknar med att komma i ansvarsställning och därför nu måste ställa om? Det finns ju två meningar som gör sig gällande inom socialdemokratin, och många anammar faktiskt de industripolitiska mål som industriminister Åsling gång efter annan har givit uttryck för. Det tycker jag är bra. Är en omsvängning i gång, kan vi kanske föra en mera konstruktiv politik i fortsättningen. Socialdemokraterna har tidigare inte ställt upp för ökad lönsamhet i näringslivet. Vinst har man betraktat som någonting otillbörligt och fult, och kostnadsökningar för näringslivet har lagts på gång efter annan. Ansvaret för den enorma kostnadsutvecklingen i början av 1970-talet ligger i hög grad på socialdemokraterna. Skattebelastningen i form av arbetsgivaravgifter var den tiden enorm och bidrog till att urholka företagens motståndskraft när konjunkturerna gick ner. Ett omtänkande nu är alltså på sin plats, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Innehållet i de olika reservationerna i övrigt har kommenterats av utskottet, och med hänsyn till den tid som vi har till förfogande skall jag inte gå närmare in på dem. Jag vill bara kommentera en enda sak som Hugo Bengtsson tog upp, nämligen när han påstod att regeringen brister i intresse för att stödja de statliga företagens investeringsverksamhet. Som det har sagts många gånger tidigare, är det de statliga företagens ledningar som har ansvaret att verka för en aktiv industripolitik inom sina områden. De har ansvaret för att vidta alla de åtgärder som befinns realistiska och om så erfordras lägga fram förslag om tilldelning av resurser. Det förekommer en ständig kontakt mellan regeringen och de statliga företagen i det avseendet. Vad man tar uppi reservationen är alltså saker som är i gång. I fråga om det nordiska samarbetet, som Jörn Svensson också omnämnde, tror jag att det är en riktig väg som propositionen anger. Jag tror att vi skall se den nordiska marknaden som en hemmamarknad. Samtliga partier i övrigt är eniga om att det finns all anledning att verkligen ta ordentliga krafttag för att bygga ut den marknaden, och regeringens förslag är ett steg på vägen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 64.

Herr talman! Ett kort genmäle bara, rörande problemet med marknadshushållningen. Jag försökte med mitt lilla exempel visa hur det i verkligheten ligger till och att man inte får ha denna naiva tro på marknadsmekanismerna. Hade ekonomiskt och socialt förnuft verkligen styrt marknaden, skulle det inte ha varit så att rälsfordonsindustrin hade gått tillbaka och bilindustrin ökat sin kapacitet. Det skulle ha varit ett försiktigare investerande i bilindustrin, en mer dämpad utveckling, och ett bevarande och ett utvecklande av rälsfordonsindustrin. Vad visar detta? Jo, det visar att marknadshushållningen, sådan ni borgerliga definierar den, icke förmår att på en smula sikt åstadkomma en bra ekonomisk ordning. Däremot kan marknadshushållningen i det mycket korta perspektivet, i sin egenskap av kontaktsystem mellan köpare och säljare, i det löpande varuflödet och i kontakterna i detaljer, naturligtvis vara den förnuftigaste och mest praktiska lösningen. Men det är en annan sak. Och det gäller bara under förutsättning att marknaden verkligen är fri och inte störs av diverse prisruffel och försök från de stora att tränga ut de små med olika tjuvknep och metoder som vi väl känner till. I stort gäller alltså att marknadshushållningen icke kan förutse vad som är socialt och ekonomiskt ändamålsenligt. Därför får vi också ekonomiska kriser, därför är det kapitalistiska systemet ständigt skakat av denna typ av kriser.
Herr talman! Jörn Svensson erkänner nu att marknadsekonomin ändå är bra i vissa stycken, i varje fall i det korta perspektivet. Ta exemplet med bilindustrin och järnvägarna. Det är ju bilindustrin som har vuxit fram på marknadens villkor. Gå ut och fråga människorna om de i princip skulle vilja säga nej till bilen som den är i dag. Men vi tillämpar en marknadsekonomi under ansvar, och därför har vi år efter år, i årtionden, medgett stora statsbidrag för att upprätthålla ett järnvägsnät i landet. På den vägen är regeringen beredd att gå vidare. De senaste årens insatser visar väl att vi driver en marknadsekonomi, men dock under ansvar, för att se till att man tillvaratar de samhällsekonomiska fördelarna och möjligheterna. Till Hugo Bengtsson vill jag säga att vi ju är överens om att vi måste göra någonting åt den situation vi har och de problem vi har. Vi tycks också vara överens om — vilket jag hälsar med tillfredsställelse — att industrin är den viktiga delen när det gäller att åstadkomma en förbättring av resultaten. Då säger Hugo Bengtsson att det är bara fraser och allmänt tal i mitt anförande, i propositionen och i utskottets majoritetsbetänkande. Men det är ju talesätt. Gå till förslagen i propositionen och de synpunkter som också jag förde fram. Om vi kan genomföra detta, om vi kan skapa en opinion som har förståelse för näringslivets villkor och företagens problem, tror jag också att oppositionen får en bättre förståelse för kraftigare åtgärder än de som hittills varit möjliga för att förbättra lönsamheten, för att öka förtroendet för industrin osv. Vi behöver ha den stora allmänheten med oss för att genomföra alla de förslag som är framlagda i dessa propositioner. Det är til syvende og sidst många fler förslag som lagts nu än under den socialdemokratiska regeringens tid. När det gäller de statliga företagen är det dessa företags styrelser som har ansvaret. Låt dem gärna höra denna debatt. Både Hugo Bengtsson och jag anser att de bör ta till vara alla möjligheter att investera mer, hitta nya produkter och områden. De har frihet att göra det. De kan komma igen till riksdagen, när de har realistiska förslag som är möjliga att genomföra. Vi ställer ju upp på det. Men det är onödigt att förbruka riksdagens anseende genom att i tid och otid skriva om detaljer och onödiga förslag. Det kan avtrubba respekten för riksdagens uttalanden i olika avseenden. När det blir allvar tycker jag vi skall skriva till regeringen, men för små självklara saker behöver vi inte göra det.

Herr talman! Det var verkligen intressant att höra en centerpartists försvarstal för det svenska bilsamhället. Det var något nytt och unikt. Kanske är en ideologisk förändring på gång även i det avseendet, liksom i kärnkraftsfrågan. Men poängen med exemplet, i relation till problemen med marknadshushållningen, är att människorna aldrig fick tillfälle att säga ja eller nej till bilsamhället. Det kom bara till som ett resultat av att starkare krafter än de själva styrde den ekonomiska utvecklingen. Hade det inte varit bättre, om vi för 20 år sedan hade haft en bred politisk diskussion i detta land då vi hade försökt föreställa oss och i demokratisk ordning sinsemellan diskutera vilken transportstruktur och transportmiljö vi ville ha och sedan inriktat investeringspolitiken efter det? På det viset hade vi fått en bättre balans mellan bilism och kollektivtrafik, i stället för att utvecklingen fick löpa som den gjorde. För den skull kan man naturligtvis tycka att det bästa är att marknadsmekanismerna i det korta perspektivet får avgöra om människor skall ha gröna, blå eller gula bilar, men det är en helt annan sak.
Herr talman! Till Jörn Svensson vill jag bara kort säga att vi behöver bilen, järnvägarna, bussarna och övrig kollektivtrafik i ett fint samspel — det kommer vi aldrig ifrån. Vi skulle inte klara oss utan bilen. Den har betytt enormt mycket för människorna, inte minst för dem som bor i glesbygden. Det gäller att här ha en marknadsekonomi som tar till vara de möjligheter som ges även på den kollektiva trafiksidan, och det har regeringen ställt upp på. Vi är, Hugo Bengtsson, överens om att man skall fara ut i världen och se hur andra länder utvecklar sin industri och vilket forskningsarbete de bedriver. Jag tror att vi där har mycket att lära, då vi har kommit litet på efterkälken. Hugo Bengtsson och jag är på samma linje i detta avseende. Men regeringen har redan sin uppmärksamhet riktad på detta, industriministern reser ofta och riksdagen behöver inte ge detaljanvisningar om hur denna bevakning av utvecklingen skall gå till. Det är regeringens uppgift att tillvarata utvecklingen ute i de olika länderna. Och denna proposition om någon tar upp forskning och utveckling. Sven Andersson kommer strax att kommentera det stora programmet för just forskning och utveckling. Förslagen i propositionen är inte tunna. Om vi genomför de förslag som har funnits i tidigare propositioner, de som redovisas i denna proposition och de förslag som kommer, får vi ett heltäckande industriprogram. Sedan gäller det att få allmänheten att ställa upp på dessa förslag. Då kan också politikerna lättare enas. Jag tror att vi då kan se framtiden an med goda förhoppningar.

Herr talman! Vad Hugo Bengtsson här har antytt om dagens absolut viktigaste avsnitt, teknikens utveckling och den offentliga upphandlingen, har jag ett typiskt exempel på. Jörn Svensson nämnde rälsfordonsindustrin. Inom järnvägstekniken är Sverige långt framme. Vårt modernaste elektrolok, RC 4, har efter ingående prov slagit ut konkurrenternas konstruktioner t.o.m. i Amerika. Loket går nu med lätt yttre förklädnad som Amtraklok mellan New York och Washington under trafikförhållanden som anses vara mycket pressande. Det här loket hade inte blivit en exportprodukt eller ens kommit till, om inte SJ varit beställare i hela utvecklingsserien av tyristorstyrda elektrolok alltifrån urtypen RB, som numera är utgången. Frankrike är — liksom många andra länder — dock inte köpare av detta, vågar jag påstå, världens mest fulländade elektrolok. Anledningen är att man gör allt för att ur sina klumpiga grundtyper själv utveckla en egen konstruktion för export över världen. Vad Frankrike gör för att genom sina egna upphandlingar stödja utvecklingen av egen teknik är något som vi här i landet nödvändigtvis måste ta efter för att ge vår industri en chans. Gör vi inte det då? Nej, tvärtom. SJ skulle för ett par år sedan ha en ny motorvagn i stället för Y 6, som man — enligt min mening för tidigt — ansåg borde utgå. Y 6 är, bortsett från vissa små egenheter som lätt kan modifieras, t.ex. när det gäller värmen i släpvagnen, en lyckad konstruktion. Jag framhöll i en motion att Y 6 kunde utvecklas i stället för den import av motorvagn som SJ tänkte sig. Ett som vanligt helt oförstående trafikutskott avstyrkte min motion. I stället för utveckling i ett trängt arbetsmarknadsläge av en väl beprövad svensk konstruktion som också hade varit en given exportprodukt, blev beslutet import från Italien av en elva år gammal konstruktion. Det var alltså den från Nordsverige numera ganska ökända — åtminstone vintertid — Fiatvagnen litt. Y 1. Vissa arbetstillfällen har dock vagnen tillfört landet. I Mora har man byggt om de nylevererade vagnarna för att få dem trafikdugligare. Inför SJ:s 125-årsjubileum tillfrågades generaldirektör Furbäck av tidskriften Tåg hur man kunde göra ett så dåligt inköp av 100 motorvagnar. Han svarade med en hänvisning till upphandlingsförordningen och till regeringen. Herr talman! Om upphandlingsförordningen är till hinders för utvecklingen av svensk teknik är det hög tid att upphandlingsförordningen ändras. Så till mitt egentliga ämne, småföretagarna, som ju är en angelägen målgrupp för näringsutskottet. Att tala väl om småföretagarna hör till de nu eller nyligen regerande partiernas näringspolitik, dock synbarligen utan nämnvärd praktisk handling. Industripolitikens inriktning betyder mycket för de mindre och medelstora företagen och tvärtom. Är småföretagaren en vanlig svensk? Ja, om han har startat själv är han ovanligt företagsam. Om han har startat de senaste åren är han ovanligt djärv också. Drivkraften att starta eget är godartad — numera. Förut låg det status i att vara företagare. Numera anses allehanda tjänstemannayrken inom räckhåll finare. Även småföretagaren låter skola sina barn till tjänstemän. Förut låg det makt i att vara företagare — att ha folk ”under sig”. Med makt nås inga framgångar längre. För många småföretag blev medbestämmandelagen endast en bekräftelse på ett förhållande som länge har rått. Varför startar man då ett företag? För att man trivs med att skapa. Då betyder fritid inte mer än att småföretagaren offrar den på sin idé. För att man vill känna sig för. Det blir förstås mest en frihet att arbeta hur mycket som helst. För att det är ett naturligt steg, om man har varit hantverkare, verkmästare eller ingenjör så länge att företagandet är nästa steg att förverkliga sig själv, även ekonomiskt. Statistiskt sett är den svenska småföretagaren kommen ur arbetareller bondeklassen i något led. Medelålders är han en praktisk man med folkskola som oftare än man tror delar arbetarrörelsens grundsyn. Småföretagaren lever med företaget. Marknaden blir hans sfär. Endast med sin personlighet kan han stå emot att bli politiskt lättpåverkad. Småföretagaren är i kläm. När han gick från verkstadsgolvet till sitt eget lämnade han sin grupp, sina arbetskamrater, sin fackklubb, en del av sin hemvist. När han kommit i gång vände kamraterna honom ryggen. Han var ju kapitalist nu — en motståndare i klasskampen, sade någon. Någon ny gemenskap har han svårt att finna. Affärsförbindelser tvingar honom till Rotary. Den gemenskap han möter där utgörs av ovanan att dricka punsch till ärterna. En nedärvd känsla för solidaritet driver honom till några företagarorganisationer. Vad möter han där? Jo, han möter en allmän politisk kverulans över det bestående tjuvsamhälle som oberoende av regeringsmakten alltid i denna omgivning anses socialdemokratiskt. Småföretagaren är föremål för en moderat rovdrift, i vilken andra borgerliga partier försöker hänga med efter växlande förmåga. Det finns inget skäl för småföretagaren att vara nöjd. Men starka krafter riktar hans missnöje åt fel håll. I mycket är han nedvärderad. Allmänheten värderar inte det goda hantverket. Det är så dags nu att sakna den siste skomakaren. Banken värderar den fasta egendomen, byggnaden, högt. Om den fyller ett ändamål eller står tom kvittar. Maskinparken kan man låna på. Men idén, som fyller byggnaden med liv och håller maskinerna i gång, värderar inte banken. Och marknadsföringen, utan vilken produktionen bara blir en lagerförlust, betraktas som bortkastade pengar i bokslutet. Samhället värderar företagen efter antalet anställda. Där kommer inte småföretaget med. Åt stora koncerner kan samhället lämna vilka Uddeholmslån som helst. När småföretagen kommer i kläm återstår bara Ackordscentralen. Och småföretagaren kommer i kläm — först. Om han är underleverantör stryper storföretagen underleveranserna när tiderna blir sämre för att klara sig själva. Annars går storföretagen in på de smås marknad, även om den är olönsam för dem, för att rida ut krisen till vilket pris som helst. Riskerna har förskjutits. Trots ett orimligt högt ränteläge tar bankerna inte längre risker. De ekonomiska riskerna bärs numera av staten och av leverantörerna. Leverantörer, främst underleverantörer, är vanligen småföretag. Fackföreningsrörelsen har börjat ändra inställning. Förr ansåg man att storföretagen betalade de bästa lönerna — småföretagen kunde slås samman. Men dels vill inte människor dra sig samman till stora orter utan reser anspråk på arbete även på små orter, där inte storföretagen kan finnas, dels har krisen visat att småföretagen genom snabb anpassning av sin produktion säkrare har kunnat överleva lågkonjunkturen. Politiker har börjat ändra inställning. Det vackra tal om mindre och medelstora företag med vilket de borgerliga politikerna tidigare spottat på flötet i röstfisket har sakta avlösts av ett medvetande om att småföretagen har en stor betydelse i svensk näringspolitik. Småföretagaren kommer i kläm mellan lojaliteter. Som regel känner han djupt för sina anställda. Han går in i Arbetsgivareföreningen, inte därför att han delar dess värderingar, sådana de öses över honom i valtider — på hans egen bekostnad och just nu så Reaganyra och nygammalliberala— utan därför att han bär på en djup känsla av solidaritet, ett medvetande om att man skall vara organiserad. Nu ställer han upp för sin hänsynslösaste motpart, storföretagaren. Arbetskonflikten i april-maj i fjol medförde en lockout som småföretagarna i Arbetsgivareföreningen får betala länge — för utebliven produktion, för försenade leveranser och för amorteringar och räntor, för vilka sannerligen ingen lockout finns. För småföretagaren var lockouten fullständigt meningslös. Allting gynnar de stora, som lockouten gjorde det. Försäljningen blir billigare vid större kvantiteter — dyrast för småföretagaren. Inköpen blir billigare ju mer man köper — dyrast för småföretaget. Produktoch marknadsutveckling är en kostnad per enhet — dyrast för den som utvecklar färre enheter. Transporter, service, redovisning — allt blir relativt billigare för den store. Det är verkligen förvånande att inte småföretagen liksom lantbrukarna gjort slår sig ihop för att bilda förhandlingspart även mot storföretagen. Om det beror på solidaritet, är den verkligen missriktad. Som i alla andra grupper av människor finns det bland företagarna hederliga och ohederliga. En ohederlig uppkomst av nyföretagande, målande nog kallad månskensföretag, är irriterande. Utan att betala skatt eller ikläda sig annat ansvar driver man företaget med sig själv som anställd ”så länge månen skiner”. Det här är inte så vanligt som man påstår, men det leder till både ett fackligt och ett konsumentbetonat krav på etableringskontroll. Att strypa nyföretagande vore olyckligt. Men det borde utredas, om inte kunnandet skulle kunna utvidgas och prövas genom statens industriverk och genom de regionala utvecklingsfonderna och om inte anslutning till egna redovisningsorganisationer borde påfordras. Företagarföreningarna hade kunnat utvecklas i den riktning jag avser. En sådan utveckling var på gång när majoriteten ändrades i riksdagen och samordningen mellan företagarföreningarna bröts sönder genom tillkomsten av 24 helt fristående enheter — de regionala utvecklingsfonderna. Vilket stöd småföretagaren får i sin utvecklingsfond beror helt på i vilket län, ja, på vilken sida om en länsgräns företaget råkar vara beläget. Alltjämt gäller samtalet mellan två företagare, som jag hörde en gång: ”Hör du, hur går det för fabrikör Andersson nu för tiden?” —-”Jo, nu har han fått det så bra, så han kan snart få låna från utvecklingsfonden.” Småföretagarna är viktiga. I en tid när det mer och mer blir fråga om att lyckas eller att dö för småföretagen är det allt angelägnare att man förstår hur det starka samhället är småföretagens enda värn — även mot att köpas upp och läggas ner av någon storkoncern, om man lyckats bra. Att stimulera till sammanhållning mellan småföretagen och att bredda förståelsen mellan småföretagen och samhället bör bli en angelägen uppgift när vi bytt regering. I reservationen 10 har vi redovisat uppfattningen i vår partimotion, att frågan om hur överlåtelser vid generationsskiften skall kunna underlättas på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt bör bli föremål för närmare överväganden. I reservationen 11 har vi i enlighet med partimotionen begärt att den aviserade utredningen om underleverantörernas ställning särskilt skall granska hur underleverantörerna blir beroende av de köpande företagen. Herr talman! De nämnda reservationerna syftar till en förbättring av den mycket svåra situation som de små och medelstora företagen försatts i under de senaste åren. Jag yrkar bifall till reservationerna 10, 11 och 13 i näringsutskottets betänkande nr 64.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
Exempelvis sådana problem som Nils Erik Wååg tog upp, att man inte tar tillräckliga risker i fonderna, skall ju prövas. Verkligheten är den att man tar betydligt större risker nu än tidigare, men vi skall nu se hur det sker i de olika fonderna. Vi får ett nytt förslag i början på nästa år. F. ö. delar jag den positiva grundsyn som Nils Erik Wååg gör sig till tolk för när det gäller småföretagen. Det är välkommet att han nu som talesman för socialdemokratin ger uttryck för en sådan syn. Vad jag vill erinra mot är att Nils Erik Wååg säger att småföretagarna styrs av starka krafter i organisationerna. Jag tror, på grundval av min erfarenhet som verksam i en småföretagarorganisation, att småföretagarna själva vet bäst var de hör hemma. De påverkar också den inriktning som organisationerna tar i olika avseenden. Jag hälsar Nils Erik Wååg välkommen att delta i detta organisationsarbete, så kanske vi kan få en befrämjande och konstruktiv debatt på fältet. Men, som sagt, jag delar Nils Erik Wåågs positiva grundsyn beträffande småföretagens framtid.

Herr talman! Vi behandlar i dag, på riksmötets sista dag, industripolitikens inriktning. Jag vågar påstå att få områden torde vara så viktiga som just industrins inriktning och verksamhet. Under 1970-talet utbredde sig ett djupt lågtryck över industripolitiken. Klimatet var föga företagsvänligt. Det ansågs av många vara fult att arbeta inom industrin, och det var också fult att propagera för en fortsatt industriell utveckling — precis som Nils Erik Wååg nyss sade att det i dag anses vara fult att vara företagare, vilket också jag självfallet djupt beklagar. En av de viktigaste orsakerna till detta var den dåliga information som gavs människorna om industrins helt avgörande betydelse för den svenska välståndsutvecklingen. I stället för att arbeta för en fortsatt industriell utveckling tävlade vissa grupper om väljarnas gunst med den ena reformen efter den andra. Långtgående löften gavs utan täckning i verkligheten. Den gemensamma nämnaren för allt detta var att reformen skulle betalas med ökade pålagor på industri och övrigt näringsliv. Resultatet av denna fest utan täckning för kostnaderna har nu tusentals företagare och löntagare fått erfara när företag efter företag, bransch efter bransch, råkat i kris. En del av detta är orsakat genom utländsk påverkan, exempelvis de ständigt stegrade oljepriserna, men mycket är också orsakat av rent inhemska beslut. Och det är just detta — att vi genom inhemska beslut kan påverka industriutvecklingen — som trots allt ger hopp inför framtiden. Vi får inte glömma bort att svenskt näringsliv besitter en god kompetens, tillverkar varor och tjänster av hög kvalitet och att det finns god och välutbildad arbetskraft. Men som jag sade måste vi föra en industrivänlig politik. Det är därför glädjande att det i ord råder en samstämmig uppfattning här i riksdagen om industrins avgörande betydelse för välstånd och sysselsättning. Det har också kommit till uttryck i den proposition vi nu behandlar. Tyvärr är det emellertid långt från ord till handling. Det går nämligen inte att både tala om löntagarfonder och höjda arbetsgivaravgifter och skapa framtidstro inom svensk industri. Svensk verkstadsindustri har i dag världens högsta kostnadsläge och den lägsta faktiska arbetstiden i Västeuropa. Verkstädernas orderläge väntas försämras ytterligare under året. För helåret 1981 beräknas verkstadsproduktionen bli ca 3 20 lägre än under 1980. För hela industrin förväntas sysselsättningen i år minska med 20 000-30 000 personer. Det är illavarslande. Att i ett läge som detta höja arbetsgivaravgifterna med 6 procentenheter — det är den höjning som kommer att behövas om marginalskattereformen skall finansieras helt med arbetsgivaravgifter — måste betecknas som ytterst betungande för det svenska näringslivet. Herr talman! Menar man någonting med de vackra orden om att öka andelen svenska underleverantörer till den svenska storindustrin, går det inte att komma med förslag om en straffbeskattning av svenskproducerade varor. I stället borde man sträva efter att sänka arbetsgivaravgifterna för att öka de svenska industriföretagens konkurrenskraft. Det är en generell åtgärd som skulle få mycket goda effekter på såväl företagens konkurrensförmåga som företagens sysselsättning. Men, som jag kommer in på i min kommentar till utskottsbetänkandet, behövs det också andra åtgärder. Herr talman!

Detta har f. ö. uttalats mycket klart i debatten i dag av Johan Olsson och Sven Andersson. De icke socialistiska partierna är här helt eniga. Att Jörn Svensson har en annan uppfattning ligger i linje med hans ideologi, som har socialism och planhushållning som riktmärken. Herr talman! Det är nu fyra år sedan vi här i riksdagen behandlade den förra småföretagarpropositionen. De åtgärder som då vidtogs skulle hjälpa till att förbättra situationen för de många små och medelstora företagen här i landet och framför allt underlätta deras kapitalförsörjningsoch exportmöjligheter. Och det råder väl inget tvivel om att dessa åtgärder har spelat en betydelsefull roll för småföretagsamheten. Men, som industriministern också påpekar i den nu föreliggande propositionen, 1977 års småföretagarproposition var bara ett första steg i ett kontinuerligt reformarbete på detta område. Det var dock det första försök som någon regering här i landet gjort att lägga fram ett förslag som uteslutande tog hänsyn till småföretagen — socialdemokraterna hade glömt det under alla år. Det är därför med stor tillfredsställelse jag har noterat att regeringen avser att lägga fram en ny småföretagarproposition under våren 1982. Eftersom vi då får tillfälle att diskutera och ta ställning till åtgärder på detta område, finns det ingen anledning att nu gå in i ett längre resonemang kring dessa frågor. Låt mig bara ta upp några punkter, som jag tror att det kan vara värt att redan nu beröra. I den motion om förbättrade villkor för mindre och medelstora företag som vi moderater väckte under allmänna motionstiden i år har vi lagt fram en rad, som vi menar, konstruktiva förslag. Jag är väl medveten om att många av dessa förslag egentligen borde behandlas av andra utskott än näringsutskottet. Men detta är bara ytterligare ett bevis för hur åtgärder inom vitt skilda områden — beskattning, arbetsmarknadslagstiftning osv. — griper in i och direkt påverkar småföretagarnas vardag. Om man håller detta i minnet, är det inte heller svårt att förstå att den enskilde småföretagaren många gånger tycker att det är hart när omöjligt att påverka sin egen situation. Här ger jag Nils Erik Wååg rätt: Småföretagaren anser sig många gånger vara i kläm. Han betraktas av många som en ”ful kapitalist”, och det är inte längre särskilt populärt att vara företagare. Detta är ytterligare en orsak till att en ordentlig, väl genomtänkt småföretagarproposition måste utarbetas, som gör det möjligt att få ett samlat grepp över alla de områden som påverkar företagandet. Kapitalförsörjningen är ett stort problem för många småföretag. Deras soliditet är ofta sämre än de större företagens, det är bevisat. Därför måste de ge sig ut på lånemarknaden för att finansiera sina investeringar. Svårigheterna att i dag få lån via de ordinarie kreditinstituten är som bekant stora. Många gånger handlar det om att ställa s.k. bankmässig säkerhet, och det kan vara svårt nog. Småföretagens kapitalanskaffningsproblem är således stora, och jag hoppas att den kommande propositionen ägnar stort utrymme åt att försöka lösa dem. Det är också viktigt att det skapas möjligheter att behålla vinstmedel i företagen. Därigenom kan investeringar i större utsträckning självfinansieras. Självklart är det också viktigt att vinstnivån i företagen förbättras. Huvudorsaken till den svaga lönsamheten är vårt alltför höga relativa kostnadsläge. Även den högre räntenivån bidrar på ett negativt sätt till företagens möjligheter att investera. Aktiesparfonder i vilka ingår uteslutande aktier i det egna företaget skulle tjäna två syften: dels underlättade man kapitalförsörjningen, dels spred man ägandet till de anställda i företaget. Dessa finge åtnjuta samma förmåner som nu gäller för det s.k. skattefondssparandet. Denna typ av aktiesparfonder finns redan men gäller nu enbart företag vilkas aktier är börsnoterade eller finns noterade på fondhandlarlistan. Utvecklingen under de senaste månaderna har visat till vilken god nytta skattefondssparandet har varit för att öka det totala sparandet och underlätta försörjningen med riskvilligt kapital. Väl medveten om att det återstår en hel del praktiska problem att lösa, anser jag det likväl vara av största vikt att den nämnda typen av aktiesparfonder också kan inrättas för företag utan börsnoterade aktier. Jag utgår från att den pågående utredningen om kapitalförsörjningen för små och medelstora företag tar upp även denna fråga till behandling. När jag ändå är inne på frågan om kapitalförsörjning, kan jag inte underlåta att nämna några ord om löntagarfonderna — fackföreningsfonderna. Många småföretagare har sagt till mig att de känner en djup oro inför framtiden när de tänker på vad som kan hända om någon form av kollektiva löntagarfonder införs. Flera av dem har också sagt att fondfrågan har varit en mycket viktig orsak till att de inte har ansett det vara någon mening med att låta sina företag expandera. Man vågar helt enkelt inte investera mer. Detta sade Nils Erik Wååg inte ett enda ord om. Jag undrar varför han glömde denna viktiga fråga. Om denna oro sprider sig, vore det synnerligen allvarligt för den svenska företagsamheten. Det bästa som kunde hända vore därför att fackföreningsfonderna en gång för alla avfördes ur den politiska debatten! Det är intressant att konstatera att den nye Metallbasen Leif Blomberg just i dagarna har uttryckt stor skepsis mot det kollektiva ägandet i löntagarfonder och på sitt sätt pläderat för ett individuellt ägande. Dess värre har han ännu inte tydligt nog markerat detta, men han återkommer kanske till den saken. Fru talman! Innan jag lämnar kapitalanskaffningsproblematiken, skulle jag vilja peka på ytterligare en åtgärd som kan vidtas. Industriministern har i den näringspolitiska propositionen nämnt det amerikanska systemet med mindre utvecklingsoch investmentbolag, s.k. Small Business Investment Corporations. Dessa kan av den statliga myndigheten Small Business Administration utan säkerhet få låna fyra gånger det kapital som är satsat i dem — medel som sedan satsas i företag som riskvilligt kapital eller som lån. Eftersom SBA:s utlåning är mycket förmånlig — t.ex. låg ränta — måste investmentbolagen underkasta sig vissa restriktioner i syfte att förhindra spekulation. De får inte låna kapitalet vidare till alltför hög ränta. De får endast ägna sig åt långsiktigt engagemang i andra företag. De måste sprida engagemanget på flera företag, osv. Nämnas bör att denna organisation i USA nu fungerat i över 20 år. 600 miljoner dollar har staten satsat. Förlusterna har inskräkt sig till ca 3 20. Jag anser Small Business-systemet vara intressant att studera, och jag har med tillfredsställelse noterat att frågan f. n. bereds inom regeringskansliet. Det står väl helt klart att den amerikanska modellen inte är direkt applicerbar på svenska förhållanden, och det återstår bl.a. en del skatteproblem att lösa. Jag tror dock att en variant på Small Business-systemet skulle lösa en stor del av småföretagens kapitalförsörjningsproblem här i Sverige. Fru talman! Beskattningen av småföretagen är ett stort och komplicerat område, och det skulle föra alltför långt att nu gå in i detalj på detta. Låt mig dock erinra om ett krav som vi moderater länge har ställt, nämligen att arbetande kapital i företagen inte skall beskattas. Kapital som ligger bundet i ett företag är att betrakta som ett arbetsredskap och skall beskattas först då det blir tillgängligt för konsumtion. Jag skulle också vilja ta upp frågan om forskningsavdraget. Eftersom det nuvarande systemet löper ut i och med årsskiftet 1981-1982 är det beklagligt att regeringen ännu inte har tagit ställning till om forskningsavdraget skall vara kvar. Med tanke på företagens planering hade detta varit önskvärt. I motion 2071, med mig själv som första namn, framförs krav på att forskningsavdraget skall förlängas. Det är en generell stödform som överlåter på det enskilda företaget att självt bestämma hur forskningsoch utvecklingsarbetet skall utformas och ett bra komplement till andra former av forskningsstöd, som tidigare berörts här i debatten. Med tanke på att även småföretag skall kunna utnyttja avdragsmöjligheterna borde kravet på den tid personalen måste ägna åt forskning sänkas från 50 till 25 96 av den totala arbetsinsatsen. Företagen själva bör ha de bästa förutsättningarna att uppfånga och värdera signaler från marknaden i fråga om efterfrågan och behov. En fortsättning av systemet med särskilda forskningsavdrag för FOU-insatser är därför önskvärd för att förnya produkter och stärka konkurrenskraften. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet på väsentliga punkter gått oss motionärer till mötes. Jag förutsätter därför att industriministern under hösten lägger fram förslag till en förlängning av forskningsavdraget. Det kommer, för att tala med min utskottskollega Hugo Bengtsson, att bidra till att öka dynamiken i det svenska näringslivet. Låt mig så slutligen, fru talman, kommentera några socialdemokratiska reservationer. I reservation 7 för socialdemokraterna åter fram krav på inrättande av en strukturoch utvecklingsfond. En sådan skulle, enligt den socialdemokratiska partimotionen, kunna ta större risker än andra kreditinstitut och också göra en samhällsekonomisk bedömning av projekten. Jag ser för min del ingen som helst anledning att inrätta nya institutioner vid sidan om redan befintliga, t.ex. industrifonden, och på det sättet utöka den redan massiva statliga byråkratin på det näringspolitiska området. Jag kan inte tolka socialdemokraternas förslag som något annat än ett uttryck för deras ohämmade planeringsiver! Det vore dessutom intressant att få veta efter vilka kriterier socialdemokraterna har tänkt sig att de ”samhällsekonomiska bedömningarna” skall göras. Enligt min erfarenhet är det oerhört svårt att precisera och, framför allt, kvantifiera de faktorer som skall ligga till grund för en sådan bedömning. Satsar man pengar i projekt som inte är företagsekonomiskt lönsamma, är risken stor att man får projekt som på sikt inte heller är särskilt lönsamma samhällsekonomiskt. Även i reservation 11 visas prov på socialdemokraternas starka tilltro till statligt engagemang i näringslivet. Denna gång gäller det statlig medverkan vid bildande av s.k. factoringbolag. Jag kan inte se någon som helst anledning till att bifalla socialdemokraternas förslag. Det är ett förslag som diskuterades för ett år sedan och som inte heller då fick majoritet i kammaren. Den konkurrens som i dag finns mellan bankernas factoringbolag fungerar synnerligen tillfredsställande. Slutligen, i reservation 21 vill socialdemokraterna ytterligare utöka de nationella utvecklingsbolagens verksamhetsområde. Jag vill bara erinra om — och detta finns också uttryckt i ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet — att vi från moderat håll redan 1979 motsatte oss inrättandet av de nationella utvecklingsbolagen. Vi ansåg då inte att syftet med dessa bolag på något sätt motiverade tillskapandet av nya organ. Ingenting har under dessa två år tillkommit som gör att vi skulle ändra vår uppfattning — den står alltså fast. Allra sist, fru talman, de små och medelstora företagen är — därom torde alla vara ense — en mycket viktig del av det svenska näringslivet, och det framgår tydligt av propositionen. Men jag skulle vilja påstå att det inte räcker med enbart vackra ord — det krävs konkreta åtgärder. Vi moderater har i motion 1784 angett de åtgärder som vi anser bör vidtas för att förbättra dessa företags situation. Vi hoppas verkligen, och jag riktar dessa ord särskilt till vår värderade industriminister, att vi skall få gehör för de här synpunkterna, bakom vilka stora grupper småföretagare återfinns, i den småföretagsproposition som enligt löfte skall läggas fram tidigt våren 1982.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
Fru talman! Det är fyra år sedan småföretagarpropositionen diskuterades i näringsutskottet och i kammaren. Den propositionen gav i stort sett som resultat de regionala fonderna. Det är rätt typiskt att man nu överväger hur man skall få fram ett riskvilligt kapital. Johan Olsson sade att vi får fundera över hur det riskvilliga kapitalet skall komma fram. När vi nu vill ha nya fonder som verkligen tar risker, så anmärker Erik Hovhammar på det. På något sätt måste ju riskvilligt kapital till här i landet. Vi kan inte fortsätta på detta sätt, så att bankerna inte tar några risker och att samhället och utvecklingsfonderna inte tar några risker därför att de inom utvecklingsfondernas ledningar som inte förlorat någonting genom risktagandet anses duktiga. Den egna familjen får ta risker genom att skriva på borgen för företagen. Detta kan inte leda till en positiv företagsutveckling. Vilken förbättring har då genomförandet av förslagen i småföretagarpropositionen lett till sedan den diskuterades för fyra år sedan? Förbättring, sade Erik Hovhammar — resultatet har blivit att vi aldrig haft så många konkurser, aldrig så många ackord och aldrig så låg nyetablering som vi har just nu. Man kan peka på omständigheterna, de dåliga tiderna, situationen på oljemarknaden och allt vad man kan hitta på för förklaringar. O.K. — vi har aldrig haft det så knepigt. När det gäller det andra steg som Erik Hovhammar nämnde, så är det verkligen bråttom. Det andra steget måste tas för att i första hand småföretagsamheten här i landet skall få kapital. De stora klarar nog sin kapitalbildning. Erik Hovhammar kände djup oro, och han mötte också företagare som sade till honom att de kände djup oro. Det är klart att företagare känner djup oro när de möter Erik Hovhammar. Han har genom sitt förbund och i sin tidning med stor energi spritt den största misstro kring löntagarfonder. Han har lyckats göra löntagarfonder till ett fult ord. I princip är småföretagare inte berörda av några funderingar om löntagarfonder. Det Erik Hovhammar gjort när han mött denna djupa oro är att sprida negativ propaganda om en företeelse som inte finns. Jag möter också många företagare, kanske lika många som Erik Hovhammar. Jag möter inte djup oro för någonting annat än för kapitalbildningen och hur den skall gå till här i landet om vi inte får till stånd ett vettigt sparande, t.ex. genom löntagarfonder. Small Business Administration, ja — vi var i Amerika och såg det. Det omfattade företag med över 100 anställda, och jag har sällan sett maken till byråkrati.

Fru talman! Till det sista Nils Erik Wååg säger vill jag bara konstatera att hela investmentverksamheten inom Small Business i Amerika sköts av 30 personer, enligt uppgifter jag fick häromdagen, så den byråkratin är väl inte så särskilt betungande. Det är riktigt att näringslivet behöver ha riskvilligt kapital. Vi har ju fått i gång aktiefondssparandet, Nils Erik Wååg. Det är en stor succé, allt flera löntagare föredrar detta. De får ett personligt ägande, ett personligt engagemang, till skillnad från i era kollektiva fonder med kollektivt ägande. Det är detta som den nyvalde Metallchefen är rädd för. Han börjar plädera för individuellt ägande. Det är ett tillfrisknande. Han måste utveckla det tydligare och säga nej till de kollektiva fonderna. Då är det bra. Så har vi den tidigare småföretagarpropositionen, som Nils Åsling har signerat. Den innebär betydliga förbättringar när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Den har förstärkt exportaktiviteterna och via utvecklingsfonderna gett företagen betydligt större möjligheter att fungera än vad som tidigare var fallet. Men den var inget slutmål. Det var en början, och jag hoppas industriministern fortsätter nästa år med en utökad småföretagarproposition, som skall ge oss nya och ännu bättre vägar att klara småföretagens problem. Jag måste också säga ytterligare ett par ord om löntagarfonderna, eftersom de är aktuella i debatten. I själva verket är dessa kollektiva fonder endast ett instrument att ge facket kontroll över en stor del av näringslivet, Nils Erik Wååg. Några tror kanske att de mindre företagen kommer att slippa undan. Jag brukar i min organisation säga att det är helt felaktigt. Även de mindre företagen skall avstå pengar till de kollektiva fonderna, som för dessa pengar skall skaffa sig ett dominerande ägarintresse i alla storföretag. Det förefaller sedan att vara en uppenbar risk för att de mindre företagen kan komma i en mycket otäck beroendeställning till de av kollektivfonderna ägda och styrda företagen. Det finns, och det borde också erkännas från socialistiskt håll, en viss risk för att de av kollektivfonderna styrda företagen endast vill vända sig till sådana entreprenörer och underleverantörer, som ur fondernas synpunkt är politiskt välanpassade och välkammade. Det är en mycket farlig utveckling. De små företagen är alltså i allra högsta grad involverade i det kollektiva fondsystem som ni förordar.
Fru talman! När Erik Hovhammar fortsätter att tala om löntagarfonderna kan jag inte annat än erinra mig att det är lätt att tala illa om trollen, för dem har man aldrig sett.” Erik Hovhammar sade om Small Business Administration att den inte var så farligt byråkratisk. Men när vi var där med näringsutskottet, som Erik Hovhammar minns, var det en apparat som sorterade under ett departement som hade, vill jag minnas, 10 000 anställda, och man sysslade bara med enligt vår mening stora företag, med över 100 anställda. Konkurrensen är betryggande, sade Erik Hovhammar, när det gäller de företag som tillhandahåller factoring. Ja, det är allt en konkurrens i samarbete i liberal marknadshushållningsstil. När man dels måste lämna realsäkerhet, dels får avdrag på fakturorna om 10 96 i säkerhet, dels också skall betala 40 96 i ränta på första månadens fakturakostnad, då är det verkligen litet knepigt att spåra någon fri konkurrens bland factoringföretagen.
Fru talman! Än en gång till Small Business i Amerika. Det är klart att ett företag med 100 anställda i Amerika är ganska litet. Jag vill erinra om att av de stora pengar som har utlånats har man förlorat bara 3 20 under över 20 års tid. Det bevisar kanske något hur effektivt systemet trots allt har varit. Jag tror att många som har studerat den här frågan i Amerika, inkl. Nils Erik Wååg, har måst uppskatta mycket av den aktivitet som denna organisation har utvecklat. När det gäller löntagarfonderna vill jag erinra om att höjningen av ATP-avgiften med 1 Yo skall betalas av alla arbetsgivare, inkl. småföretagen. Märk väl detta: Alla skall betala ytterligare 1 90 i ATP-avgift. Genom vinstdelning skall alla företag, oberoende av storlek, verksamhet och ägarbakgrund, också lämna sin tribut. Denna vinstdelning skall betalas kontant till ATP-systemet för vidarebefordran till löntagarfonderna. Man skall också placera kapital genom aktieköp i alla slags bolag — både stora företag och små, Nils Erik Wååg. Det föreligger också tvång till nyemission för företag som inte vill nyemittera. Allt det här vederlägger talet om att de små företagen skulle lämnas utanför detta system. Så är alltså icke fallet, och därför, fru talman — jag vågar påstå detta med mina goda kontakter med småföretagare runt om i landet — är oron mycket stor och djup i dag inför hotet om kollektiva löntagarfonder. Jag vill säga det i denna debatt, för det fungerar faktiskt på det sättet.

Fru talman! Industrin måste spela en central roll i arbetet för att komma till rätta med problemen i Sveriges ekonomi. Det måste bli bättre fart på industriproduktionen. Industrins konkurrensförmåga måste stärkas så att avsättningen kan öka både på exportmarknaderna och på den inhemska marknaden. Industriinvesteringarna måste stimuleras så att förnyelse och utbyggnad av den industriella produktionsapparaten åter kan ta fart. Allt detta är nödvändigt för att stoppa den pågående nedrustningen av den svenska industrin. Men om Sverige åter skall få till stånd en industriell förnyelse fordras en väsentligt höjd ambitionsnivå i industripolitiken. Socialdemokratin har presenterat åtskilliga förslag för att angripa krisen och för att åstadkomma en industriell förnyelse i vårt land. Dessa förslag har vi utarbetat i nära samverkan med fackföreningsrörelsen. Vårt alternativ brukar industriministern ofta nedvärdera genom att påstå att vi inte har några förslag. Det skall bli intressant att i den här debatten se hur han i dag närmar sig denna fråga. Vi menar att sysselsättningsfrågan — människors rätt till arbete — måste ha en central plats i näringspolitiken. Näringspolitiken får aldrig ensidigt utformas för att öka effektiviteten i näringslivet. Det är en viktig uppgift att stimulera teknisk utveckling och förbättrad produktivitet. Jag vill påstå att socialdemokratin har velat satsa mer än något annat parti för att stimulera industriell utveckling, och vi har också svarat för nytänkandet på detta område. Det är således fel när man säger att vi vägrar acceptera förändringar och att vi vill behålla den svenska industristrukturen precis sådan den är i dag. Men sysselsättningen får aldrig glömmas bort. Industripolitikens uppgift är inte bara att skapa nya jobb. Industripolitiken har också till uppgift att skydda jobb. Därför säger vi till dem som vill att näringspolitiken enbart skall vara en satsning på det utvecklingsbara, på framtidsbranscherna: Ja, låt oss satsa rejält på utvecklingsprojekt. Men kom ihåg att det tar lång tid innan satsningarna mognar ut i industriell produktion. Det vi satsar i dag kanske ger resultat i bästa fall i slutet av 1980-talet. Industriell förnyelse är en långsam process. Det är farligt att blint och oplanerat avveckla industrikapacitet som vi behöver fram till dess att det nya har vuxit fram. Låt oss ha klart för oss att ryggraden i 1980-talets svenska industri måste vara den industri vi har i dag. Vi måste akta oss för att låta förhoppningarna om framtidsbranscherna leda till att vi accepterar att vår basindustri rustas ner och slås ut. Vi behöver basindustrin, inte bara därför att den svarar för en avsevärd del av industrins sysselsättning. Vi behöver den också därför att många andra branscher är beroende av att vi har basindustrin kvar i landet. Det är dessutom felaktigt att, som industriministern gör, då och då hävda att det skulle saknas utvecklingsmöjligheter inom basindustrin. Där finns stora möjligheter till utveckling, som vi har all anledning att ta vara på. Vår slutsats blir därför att det är nödvändigt att satsa offensivt och starkt på teknisk-naturvetenskaplig utbildning och på utveckling av ny teknik och nya marknader — men att den satsningen inte får leda till att vi slutar att slå vakt om den industrikapacitet vi har. Diskussionen om industripolitiken består alltför ofta av resonemang av typen antingen-eller. Så enkel är icke verkligheten, och det är på verklighetens grund som vi i arbetarrörelsen vill bygga vår industripolitik. - Då måste vi har klart för oss att det inte finns några patentlösningar. Det finns inga enkla förklaringar till att svensk industri har tappat mark. Och därför finns det inte heller några enkla lösningar för att få fart på industrin. Men det behövs politiska insatser över ett brett fält, och framför allt behövs det en politik som tar tag i uppgifterna. Det arbetet bör startas utan dröjsmål. Jag skall — för vilken gång i ordningen vet jag inte — upprepa några förslag för att återigen påminna industriministern om att visst finns det möjligheter att få en ökad aktivitet i den svenska ekonomin, bara han vill: Vi måste sätta fart på bostadsbyggandet. Svensk byggmaterialindustri håller på att slås ut. Byggandet måste komma i gång. 20 000 nya lägenheter till skulle betyda 30 000-35 000 jobb. Vi måste utan dröjsmål dra i gång investeringar i transportapparaten. Investeringarna skulle ge efterfrågan i verkstadsindustrin och i byggnadsämnesindustrin och skapa många tusen nya jobb. Vi måste trygga skogsindustrins råvarubehov. Det skulle ge tusentals nya jobb och miljarder i värdefulla exportintäkter. Vi måste fullfölja folkets beslut i energifrågorna. Det skulle betyda 34 miljarder i sparad olja och många tusen nya jobb. Jag har gjort denna uppräkning igen för att visa kammarens ledamöter att den socialdemokratiska näringspolitiken, tvärtemot vad industriministern då och då gör gällande, har många förslag till satsningar. Vad som nu fordras är att regeringen fattar besluten. Ingen kan i varje fall hittills beskylla de borgerliga regeringarna för att vara pådrivande i industripolitiken. I en borgerlig politik ser man helst att samhället håller fingrarna borta från näringslivet. Man säger att näringslivet skall utveckla sig fritt, utan inblandning. Företagarna skall, enligt de borgerliga, ensamma styra och ställa. De anställda skall inte lägga sig i. Något behov av en dialog mellan samhälle och företag finns enligt de borgerligas uppfattning inte. Vi socialdemokrater kan inte acceptera denna syn på de anställda och på samhället. Vi menar att samhället har en viktig uppgift i att driva på näringslivets utveckling — att samordna produktionen och att stimulera teknik och marknadsutveckling. Men samhället måste också ta ansvar för att de förändringar som sker genomförs så att berörda människor och regioner inte kommer i kläm. Vi menar att de anställda och deras organisationer i ökad utsträckning skall delta i arbetet för att stärka den svenska industrin. Därför förespråkar vi en meningsfull planering i form av kontakter mellan staten, företagen och de anställda. Men en näringspolitisk planering fordrar att staten har en kompetens på det näringspolitiska området. Kontakterna med företagen och de anställdas organisationer måste, som vi ser det, ske i organiserade former. Planeringsresurserna och statens näringspolitiska kompetens måste därför avsevärt förstärkas. Flera av de förslag som vi socialdemokrater har fört fram har till syfte att få fart på investeringarna. Det är nödvändigt — jag behöver inte argumentera på den punkten. Löntagarfonderna är ett av de medel vi vill utnyttja. Om det skall kunna skapas utrymme för investeringarna, måste löntagarna ställa upp. Och när de ställer upp, bör de också i gengäld få inflytande över hur deras pengar används. Det är en av grundtankarna bakom löntagarfonderna. De borgerliga partierna kämpar nu besinningslöst mot löntagarfondstanken. Alla medel och alla argument skall tydligen uppbådas. Under det närmaste året kommer av allt att döma oerhört stora resurser att sättas in i kampanjen mot löntagarfonderna — en kampanj där de borgerliga partierna och arbetsgivarnas organisationer slåss sida vid sida. Ni kommer att ha enorma resurser — det vet vi. På den punkten är ni överlägsna. Men jag tror att vi ändå till slut skall kunna förklara detta: Vi måste öka industriinvesteringarna, och det är löntagarna som måste ställa upp med pengarna. Frågan är bara om de skall få någon ersättning för att de ställer upp. Det finns förstås ett annat sätt att skaffa kapital för investeringar: att låta utländska intressen ta över de svenska företagen. Det är tydligen vad som nu håller på att ske. Häromdagen kunde vi i tidningarna läsa att svenska företag under de senaste 18 månaderna har fått tillstånd att sälja aktier till utländska intressen för över 900 milj.kr. På det sättet stärks det utländska inflytandet över svenskt näringsliv. Men det tycks inte bekymra regeringen. Regeringen tycks vara betydligt mer bekymrad över att de svenska löntagarna skulle kunna få ett inflytande över näringslivet. Är det verkligen så att den borgerliga regeringen är mer rädd för de svenska löntagarna, för de grabbar och flickor som jobbar i den svenska industrin, än för de utländska finansintressena? Den frågan ställer jag nu direkt till herr Åsling. Fru talman! Flera fackliga kongresser har i vår antagit näringspolitiska program. Dessa program har ett nära släktskap med den näringspolitik som vi socialdemokrater företräder. Den grundläggande synen på vilka problemen är och hur de skall lösas har vi gemensam. Också de konkreta förslagen är i viktiga avseenden gemensamma. Detta är naturligtvis ingen tillfällighet. De nära kontakterna mellan de politiska och fackliga grenarna av arbetarrörelsen är ett självklart och nödvändigt inslag i arbetet med att utveckla näringspolitiken. Det finns ytterligare en viktig gemenskap mellan socialdemokratin och fackförbundens industripolitiska program och rapporter. Det är att vi visar att Sveriges problem går att lösa, om vi tar tag i problemen. Visst skall vi på nytt få balans i Sveriges ekonomi, visst skall vi på nytt i vårt land nå industriella framsteg. Men vi har därmed inte sagt att det finns några enkla lösningar på de strukturproblem som svensk industri brottas med, eller att de kan lösas på kort tid. Tvärtom framhåller vi att Sveriges ekonomiska och industriella problem nu är så svåra att de tar lång tid att klara. Men det är viktigt att komma ihåg att vi har fört fram förslag om hur vi skall få fart på Sverige igen. Och vi har visat att det finns en stark vilja hos arbetarrörelsen att ta itu med uppgiften att föra Sverige ur den ekonomiska och industriella krisen.
Fru talman! Thage Peterson sade att det är på verklighetens grund vi skall bygga vår näringspolitik. Han var också inne på de kollektiva löntagarfonderna. Jag undrar om det är på de fonderna vi skall bygga upp den svenska näringspolitiken. Vi anser från många håll att det är ett stort hot mot den framtidstro som trots allt finns inom näringslivet när man från socialistiskt håll pläderar för kollektiva löntagarfonder. Jag vill erinra om att man från början sade att detta förslag syftade till att ge människorna del i företagens förmögenhetsökning. De synpunkterna försöker man nu tona ner sedan aktiefondssparandet visat att det egentligen inte behövs några löntagarfonder för att få folk att spara i aktier. Folk sparar i aktier som aldrig förr. Jag förstår att det är en nagel i ögat för alla som pläderar för de kollektiva fonderna. På socialistiskt håll vill man inte ha enskilt ägande utan kollektivt. Jag läste häromdagen något som jag tycker är mycket kvickt formulerat av den välkände politiske tecknaren Ströyer. Han lät en socialdemokrat uttrycka saken på detta sätt: Det är löntagarna som skall vara med och äga företagen, inte de anställda. Det är alltså, Thage Peterson, löntagarna som kollektiv som står i centrum för ert tänkande när det gäller aktiesparandet. Det finns ingen plats för människorna, för individerna eller, som Ströyer mycket riktigt sade, för de anställda.

Fru talman! Kammaren upplevde i går en ideologisk debatt, en debatt om vem som är mest liberal i svenskt politiskt liv. Med tanke på att den debatten också har sin direkta beröring med debatten om den framtida industripolitiken, må det kanske ursäktas mig om jag kommenterar den något. Den har självfallet sitt intresse, inte minst för den idéhistoriskt intresserade. Men jag tror att det är angelägnare nu än någonsin att fastställa vilka principer och idéer som skall gälla i den praktiska politiska verkligheten. Vi har i den industripolitiska propositionen, som nu ligger på riksdagens bord, försökt svara på den frågan. Industripolitiken bör främja ett decentraliserat ekonomiskt system, byggt på marknadshushållningens principer och på socialt ansvar och en god resurshushållning. Det är de riktlinjer vi har angett för industripolitiken. Ett sådant system har betydande fördelar — sedan kan man diskutera hur stora liberala inslag det finns i det systemet, det är egentligen av underordnad betydelse. Det finns nämligen i detta system en strävan till effektivitet inbyggd vid utnyttjandet av trots allt knappa resurser. Konsumenternas önskemål tillgodoses bäst inom ramen för marknadshushållningen. Ansvar och beslut är också decentraliserade i ett sådant system. Det ger möjlighet för många människor att delta i beslutsprocessen. Marknadssystemet bygger på att de enskilda företagen fattar beslut om vilka produkter som skall tillverkas, hur de skall framställas och på vilka marknader de skall avsättas. Förändringar i priser och avsättningsmöjligheter ger företagen anledning att anpassa produktionsvolymen och ompröva marknadsinriktningen, produktvalet och produktionstekniken. Marknadsekonomins styrka ligger bl.a. i en smidig anpassning till förändrade förutsättningar. Företagens beslut bygger även på annan information än den som avser nuläget. Investeringsbesluten fattas på grundval av förväntningar om mera långsiktiga förändringar i efterfrågan, produktionsteknik, konkurrensförhållanden, löner etc. Även för denna typ av mera framtidsinriktade beslut är emellertid marknadssystemet normalt överlägset andra hushållningssystem. Samhället måste emellertid ange ramar och förutsättningar för marknadsekonomin. Därigenom motiveras näringslivet att tillgodose angelägna krav i samhällsutvecklingen, bl.a. regionaloch sysselsättningspolitiska samt naturligtvis också miljöpolitiska krav. Enligt min mening skall näringslivet genom samhällets insatser stimulera till att medverka till en balanserad regional utveckling samt en teknisk och industriell utveckling som främjar en ekologiskt balanserad utveckling och en human livsmiljö. Det är ur min synpunkt väsentligare än att försöka fastställa graden av klassisk liberalism i de principiella riktlinjer som det här gäller. Ett viktigt inslag i näringspolitiken bör vara att den inriktas på mångfald och decentraliserat inflytande. Ekonomisk maktkoncentration och skadlig kartelloch monopolbildning måste motarbetas. Vittförgrenat ägande och personliga initiativ samt nyföretagande och utveckling av småföretag bör främjas. De kooperativa företagsformernas möjligheter att erbjuda personligt engagemang och inflytande bör i ökad omfattning tas till vara inom näringslivet. Som ett led i näringspolitiken är det önskvärt att åstadkomma en ytterligare spridning av aktieägandet, dels för att förse näringslivet med nytt riskvilligt kapital, dels för att åstadkomma en motvikt till en koncentration av ägandet till ett antal större institutioner. Flera åtgärder har vidtagits i detta syfte. Näringslivets möjligheter att dra till sig riskvilligt kapital har förbättrats genom att dubbelbeskattningen av aktieutdelningar lindrats. Denna reform vänder sig i första hand till fysiska personer med mindre och medelstora aktieinnehav. Vidare har de s.k. Annellavdragen utvidgats i syfte att underlätta nyemissioner. För den enskilde aktieägaren erbjuder tillkomsten av skattefondssparandet ett nytt attraktivt alternativ för aktiesparande. Denna möjlighet har också utnyttjats i allt större utsträckning sedan reglerna för skattefondsspa randet ändrades vid årsskiftet. Enligt aktuella uppgifter beräknas skattefondssparandet i år tillföra näringslivet över 1 miljard kronor i nytt riskvilligt kapital. Detta motsvarar omfattningen av årets nyemissioner ifrån börsbolagen. Jag vill säga till Thage Peterson, som ställde frågan om vi föredrar att utländska intressen köper upp svenska aktier framför att svenska löntagare gör det, att skattefondssparandets framgång är en enda stor och eftertrycklig dementi av att utländska intressen håller på att överta inflytandet i svenskt näringsliv. Tvärtom sker nu en betydande breddning i aktieägandet bland svenska löntagare. Ett tillskott på ca 1 miljard per år ifrån hushållen i nytt riskvilligt kapital motsvarar också långtidsutredningens beräknade behov av nytt riskvilligt kapital till näringslivet. Därmed kan man konstatera att det i varje fall för dagen inte föreligger behov av något ”tvångssparande” för tillgodoseende av näringslivets efterfrågan på riskvilligt kapital. Utbudet av riskvilligt kapital är således tillgodosett. Åtgärder behöver däremot vidtas i syfte att öka lönsamheten inom näringslivet för att därmed öka företagens efterfrågan på riskvilligt kapital. Det är nödvändigt för att stimulera till en ordentlig expansion av svenskt näringsliv. För att en sådan ökad efterfrågan på riskvilligt kapital ifrån hushållssektorn skall kunna tillgodoses behövs egentligen bara marginella förändringar i sparvanorna. Hushållens finansiella tillgångar uppgår i dag till ca 300 miljarder kronor. Nysparandet belöper sig till 30 miljarder per år. Jag kan här nämna att premieobligationsmarknaden drog till sig 3-4 miljarder kronor per år, för något år sedan. Det vore märkligt om inte aktiemarknaden skulle kunna upplevas som lika attraktiv ifrån hushållens sida som premieobligationsmarknaden, om antalet nyemissioner ökade ifrån företagen. Vad jag här sagt gäller naturligtvis i hög grad de stora företagens behov av riskvilligt kapital. För nyoch småföretagande föreligger klara problem att tillgodogöra sig riskvilligt kapital. Regeringen avser därför återkomma i denna fråga i småföretagspropositionen nästa vår. Regeringens näringspolitik bygger således på att främja ett decentraliserat ekonomiskt system, byggt på marknadshushållningens principer. En central del i propositionen när det gäller den mera praktiska inriktningen av denna politik har naturligtvis varit samhällets satsning på teknisk utveckling och forskning. I propositionen föreslås att styrelsen för teknisk utveckling, som är statens centrala förvaltningsmyndighet för stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, får 1775 milj.kr. under den kommande treårsperioden. Trots ett ansträngt budgetläge innebär detta förslag en väsentlig ökning av anslaget. Inom ramen för STU:s verksamhet prioriteras områdena elektronik och datateknik, bioteknik, materialteknik — främst nya material — verkstadsteknik, kemiteknik, träteknik, massaoch pappersteknik och teknik för hälsa och sjukvård. Regeringen understryker att STU:s stöd till utvecklingsarbete även fortsättningsvis bör ha en stark inriktning på de mindre företagen. Vi ökar därför insatserna för projekt från enskilda uppfinnare och småföretag. Jag vill som en kommentar till Thage Petersons inlägg här nyss understryka, att denna inriktning självfallet inte innebär att vi från regeringens sida överger vår tro på basindustrierna och på nödvändigheten av att utveckla dessa. Det är dock en rimlig ansvarsfördelning att STU i sin verksamhet söker ange de sektorer där den tekniska utvecklingen speciellt bör främjas. Den statliga fonden för industriellt utvecklingsarbete — industrifonden, som startades 1979 — föreslås få en ökning av anslaget med 450 milj.kr. under de kommande tre budgetåren. Industrifonden har som syfte att ge lån med högt risktagande till större utvecklingsprojekt. Verksamheten hitintills inom industrifonden har visat sig framgångsrik. Hittills har fonden fattat beslut om lån till ett tjugotal projekt om ca 200 milj.kr. Det är också intressant att notera de utvecklingsmöjligheter som kommer att erbjudas som en komplettering till fonden genom tillskapandet av den svensk-norska industrifonden, som kommer att ha en med den svenska industrifonden gemensam förvaltning. Vi föreslår i propositionen att tre nationella utvecklingsbolag bildas. Bolagen skall arbeta inom områdena energi, miljövård och transportsystem. Dessa bolag bör bli av stort värde bl.a. för att aktivera den offentliga sektorn i arbetet med den tekniska förnyelsen inom svensk industri. Vi föreslår att det särskilda forskningsavdraget bibehålls t. v. Regeringen avser att i höst ta ställning till frågan om den slutliga utformningen av denna typ av generella medel för stödjande av teknisk forskning och utveckling. Jag noterade Erik Hovhammars önskemål om ett så snabbt besked som möjligt i denna fråga, och jag kan försäkra Erik Hovhammar att näringslivet så snart regeringen tagit ställning i frågan — det är trots allt en relativt komplicerad budgetteknisk och skattepolitisk fråga — skall få ett sådant besked. Genom förslagen i propositionen befäster vi här i Sverige ställningen som ett av de länder som satsar förhållandevis mest på teknisk utveckling och forskning. Den relativa andelen FoU av BNP har under 1970-talet ökat från 1,5 90 till 2 20. Detta är en ökningstakt som Sverige torde vara ganska ensamt om, och vi kan således räkna oss till den grupp av världens länder som har den högsta forskningsoch utvecklingsintensiteten. År 1977, som är det senaste året för vilket statistik finns, uppgick de totala satsningarna på forskning och utveckling i Sverige till ca 6 miljarder kronor. 40 20 av detta finansierades av staten och resten av svensk industri. Räknat på industrins storlek avsätter svensk industri klart mer än industrin i t.ex. Västtyskland, Frankrike och Japan. Mittenregeringens avsikt är naturligtvis att medverka till att Sveriges framstående ställning på det tekniska området skall vidmakthållas och helst förbättras. Regeringen kommer i början av nästa år att lägga fram förslag till ett samlat flerårigt forskningsprogram. Därigenom tas då nästa stora steg mot en mer samordnad politik för teknisk och naturvetenskaplig forskning, utbildning och industriellt utvecklingsarbete. Det är mot denna bakgrund som regeringen i den industripolitiska propositionen aviserar ett tekniskt industriellt råd inom industridepartementet. I detta råd skallingå företrädare för såväl industrin och de tekniska högskolorna som de fackliga organisationerna. Rådet har samlats till sitt första sammanträde här i riksdagshuset i dag. I anslutning till behandlingen av anslaget till STU kommenterar näringsutskottet det s.k. DASIS-projektet. Inom ramen för detta projekt skall ett upphandlingskoncept tas fram för en datorisering av informationsbehandlingen på sjukhus. STU har hittills satsat 10-15 milj.kr. på projektet. Såväl de fackliga organisationerna som landstingskommunerna är i övervägande grad positiva till en fortsättning. I höst tar huvudmännen beslut om huruvida de skall gå vidare. Näringsutskottet vill emellertid att regeringen på något sätt skall säkerställa att DASIS-projektet fortsätter. Staten har dock genom STU redan gjort en betydande insats. STU har också, enligt vad jag erfarit, i sin budget för kommande budgetår avsatt betydande belopp för nästföljande etappi projektet. Utan ekonomiska åtaganden ifrån de andra huvudmännen — landstingen och Datasaab — blir dock inte engagemanget ifrån dessa tillräckligt för att resultera i en lyckligt genomförd teknikupphandlingspro Cess. En annan viktig del i den industripolitiska propositionen rör åtgärder i syfte att främja svensk export. Regeringen föreslår att exportkrediterna till svensk kapitalvaruexport skall kunna ges till de räntor som anges i den s.k. Consensusöverenskommelsen. Därmed ger vi svenska kapitalvaruexporterande företag väsentligt förbättrade möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Om exportkrediterna förbättras, skärps emellertid kravet på att svenska komponenter skall användas, där så är möjligt. När det gäller varor som levereras direkt till ett anläggningsbygge eller liknande från en utländsk säljare, bör en synnerligen restriktiv hållning intas. Sådana leveranser bör i första hand självfallet finansieras av säljarlandet. I detta sammanhang kan jag nu nämna att jag tillsätter en utredning om de möjligheter till alternativa former för den statsstödda exportkreditgivningen som bl.a. bankerna har skisserat. Utredningen får pröva om alternativ behövs och hur de i så fall skall utformas. Den industripolitiska propositionen innehåller också en rad förslag i syfte att främja de mindre företagens ställning. Som jag tidigare angivit avser regeringen emellertid att återkomma med en särskild småföretagsproposition våren 1982. i En principiellt viktig del i den industripolitiska propositionen rör förslaget om trygghetsfonder. Vi anger i propositionen att frågan om trygghetsfonder skall utredas. En sådan utredning har i dagarna också tillsatts av regeringen. Jag räknar med att erhålla ett förslag från utredningen vid årsskiftet. När det gäller de industripolitiska perspektiven talar Thage Peterson här om att man från socialdemokratisk sida har en höjd ambitionsnivå i industripolitiken. Jag frågar mig då: Vad innebär denna höjda ambitionsnivå? Vad är det socialdemokratiska alternativet till regeringens industripolitik? I partimotionen presenteras några alternativa förslag. De kan dock karakteriseras som ett hopkok av olika åtgärder som eventuellt kan innebära en stimulans till utökad verksamhet i antingen enskilda företag eller branscher. Årets ”skörd” av denna typ av förslag är sedan prydligt sammanförd i partimotionen. Och visst finns det i den socialdemokratiska partimotionen angelägna och tänkvärda synpunkter och önskemål. Men hela industripolitiken är ju en fråga om prioritering. Nu kompletterar Thage Peterson i sin inledning här med några ytterligare synpunkter och önskemål. Han säger att vi bör bygga mer, minst 20 000 lägenheter. Ja, naturligtvis, men det gäller då också att göra detta under beaktande av de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det gäller att beakta vilka andra önskemål som får eftersättas inom den väldigt knappa finansiella ram som står till vårt förfogande. Det är alltså fråga om en prioritering. Vi bör investera i transportapparaten, säger Thage Peterson. Ja, det bör vi naturligtvis göra. Det har också under senare år skett en betydande ökning av SJ:s investeringar. Arbetet med den tekniska förnyelsen av vårt järnvägsnät utgår jag från måste fortsätta. Men om Thage Peterson menar att investeringarna skall vara av den typen att man flyttar inrikesflyget från Bromma till Arlanda är det inte investeringar som höjer sysselsättningen. Jag hoppas att det är andra former av investeringar som Thage Peterson avser här. Vi bör tillgodose skogsindustrins råvarubehov, säger han. Ja, och där har en lång rad insatser gjorts. Jag skall erkänna att de inte är tillräckliga, och vi återkommer med nya förslag. I morgon sammanträder skogsbranschrådet och får en första information om virkesförsörjningsutredningens förslag. Jag är mot bakgrund av det förslag som utredningen lägger fram för min del beredd att vidta åtgärder. Vi borde satsa mera på att utveckla alternativ energi, säger Thage Peterson. Det är skönt att höra detta, därför att den här regeringen har ju lagt fram ett mycket ambitiöst program när det gäller utvecklingen av alternativ energi och alternativa energikällor. Det håller nu också på att ge en betydande effekt. Men jag noterar att en återhållande faktor i detta sammanhang har varit socialdemokratins motstånd mot ett rationellt utnyttjande av skogsavfall för energiändamål. Detta är en del konkreta frågor, men jag måste ändå upprepa frågan: Var finns helhetsperspektivet? Var finns den principiella grundsynen i socialdemokratins inställning till industripolitiken? Partiet är väl fortfarande ett socialistiskt parti, med allt vad det innebär för synen på näringspolitiken? Eller har jag missuppfattat den delen av socialdemokratins idéutveckling? Låt oss därför diskutera alternativen i näringspolitiken. Vi har i den industripolitiska propositionen, som jag här påmint om, klart deklarerat vår grundsyn. Vi menar att svensk ekonomi bör bygga på ett decentraliserat ekonomiskt system, byggt på marknadshushållningens principer. Hur ser då det socialdemokratiska alternativet ut? Man vill samtala med näringslivet. Man vill planera. Övergripande planering har ju varit något av ett Columbiägg i den socialdemokratiska näringspolitiken. Men hur stor del av näringslivet bör ägas av staten? Det är en central fråga. Vilken roll bör staten spela i näringslivets utveckling? Skall staten ha totalansvaret för all industriell utveckling? Om inte, hur bör ansvarsfördelningen vara mellan företag och samhälle? Skall samhället utfärda en total anställningsgaranti för alla industrianställda, liksom socialdemokraterna krävt för de varvsanställda? Om inte, varför skall bara en grupp anställda omfattas av statlig anställningsgaranti? Det är en fråga som man nu möter på arbetsplats efter arbetsplats i hela detta avlånga land. Det är egentligen bara på en punkt, som inte har så mycket med den socialistiska grundsynen att göra, som socialdemokraterna gett besked i sin motion och som Thage Peterson här i dag har gett besked, och det är att ”löntagarfonder” bör införas. Utifrån de ideologiska utgångspunkter jag företräder är det för mig lika lätt att ge ett klart besked på motsvarande punkt. ”Löntagarfonder” i den numera hävdvunna bemärkelsen strider mot centrala tankar på ett decentraliserat och mångsidigt näringsliv. Inflytandet i ett näringsliv med ”löntagarfonder” av den modell som Thage Peterson avser blir koncentrerat på ett sätt som är helt oacceptabelt, om man företräder en decentralistisk grundsyn. Därför är ”löntagarfonder” i de tappningar som de framförts alltsedan Meidners ursprungliga förslag omöjliga att förena med grundvalarna för vårt nuvarande ekonomiska system. Däremot är jag angelägen om att fortsatt medverka till att löntagarnas inflytande i näringslivet stärks. Det är t.o.m. en absolut förutsättning för näringslivets utveckling. Jag har bl.a. därför föreslagit i den industripolitiska propositionen en förstärkt satsning på arbetskooperation. Förslaget om trygghetsfonder syftar också till att stärka löntagarnas inflytande i näringslivet. Inte minst kring förslaget om arbetskooperation kan jag nu notera en mycket glädjande uppslutning ifrån de anställda i en rad företag runt om i landet. Engagemanget och intresset att bli delägare i det företag där man i dag är anställd är påfallande stort. Socialdemokraterna kan inte, trots att man satsat mycket stora propagandaresurser, ens tillnärmelsevis notera samma intresse ute på verkstadsgolvet för sina ”löntagarfonder”. Efter att ha läst alla positiva reportage i LO-tidningen om löntagarägda företag tycker jag att det, sett ur löntagarnas synvinkel, trots allt är bättre med direkt ägande av det egna företaget än med mer eller mindre diffust inflytande via centrala fonder. Målet måste ju vara att utan att förändra associationsformen aktiebolag bereda möjligheter för de anställda som så önskar att på sina villkor och i fri konkurrens vid sidan av de traditionella företagsformerna starta företag med arbetskooperativ inriktning. Ett LO-förbund — Beklädnads — med ca 800 medlemmar i löntagarägda företag har nu också sagt att man aktivt stödjer bildandet av löntagarägda företag. Flera LO-förbund borde ta efter Beklädnads initiativ. Fru talman! Sammanfattningsvis präglas således den industripolitiska proposition som vi nu skall behandla av en helhetssyn på hur grundvalarna för vårt ekonomiska system bör vara uppbyggda. Genom en marknadshushållning i ett decentraliserat ekonomiskt system har svensk ekonomi enligt vår mening bäst förutsättningar att återhämta sig. Det finns inte plats för ”löntagarfonder” enligt den modell som Thage Peterson här har gjort sig till förespråkare för i ett sådant ekonomiskt system.

Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att också herr Åsling anser att basindustrin skall utvecklas. Herr Åsling kunde inte avhålla sig från att ta till sluggerargument. Han t.o.m. lånade dem från Svenska Dagbladet, men banden till högern måste väl på något sätt upprätthållas. Jag sade inledningsvis att vi socialdemokrater vill satsa på utveckling av ny industri, och jag tycker att vårt arbete i riksdagen också är ett bevis för detta. Jag skulle kunna ge många exempel på det, men jag skall anföra bara tre. Vi har drivit fram skapandet av de tre utvecklingsbolagen för miljöteknik, energiteknik och transportsystem, de som herr Åsling nu tar åt sig äran för. Vi har föreslagit teknikupphandling för landstingen och primärkommunerna men också för utrustningsindustrin, vilket herr Åsling kommer att ta åt sig äran för. Vi har föreslagit nationella storprojekt, dvs. rejäla satsningar på forskning och utveckling inom viktiga industriella områden. Vi vill prioritera tre områden: datateknik och elektronik är det första, bioteknik är det andra, och materialteknik är det tredje. Också detta tar herr Åsling nu åt sig äran för. Men samtidigt vill jag säga att det är bra att våra förslag äntligen genomförs. Jag förstår att industriministern föraktar löntagarfonder, men jag tycker att han egentligen borde akta sig för det. Han behöver inte gå så långt att han förnekar investeringsproblemet i den svenska industrin. Inte ett ord om detta hade han i sin inledning. Vill verkligen industriministern förneka att investeringskrisen är vårt stora problem, att industriinvesteringarna nu är 25 96 lägre än de var när de borgerliga tog över 1976 och att behovet av nyinvesteringar är stort? Vi skulle behöva en investeringsuppgång på 50 9o för att klara 1980-talets krav. Varifrån kommer den viljan och det kapitalet, om inte löntagarna är med? Jag menar att herr Åsling har hamnat i dåligt sällskap. Kanske trivs han där, vad vet jag, när han med olika vulgärargument dömer ut allt vad löntagarfonder heter. Stäng inte dörren för varje förnuftigt samtal mellan löntagarna och näringslivet om löntagarnas medverkan i kapitalbildningen och industrins framtida utveckling. Jag beklagar om industriministern gör detta, ty kvar står problemen med de låga industriinvesteringarna och det enorma kapitalbehovet för att man skall kunna rusta upp den svenska industrin. Varför är industriministern så rädd för Sveriges löntagare? För dem vill han sätta stopp, men han tänker uppenbarligen tillåta ett fortsatt utländskt övertagande av den svenska industrin. Vad är det för sans och måtta i detta? I varje fall är det osvenskt så det förslår.